Herr talman! 650 anställda på Ringhalsverket vänder sig i ett brev till Sveriges riksdag för att berätta om sin oro inför vad som håller på att ske med energipolitiken. De understryker att oron i första hand inte gäller rädslan för att förlora jobben, utan i stället är det deras känsla för vad som är rätt och fel som har kränkts. De menar att vi i Sverige efter hand har blivit varse nya hot mot vår miljö som är allvarligare än vad vi kunde föreställa oss i slutet av 70-talet. Man talar om freonerna och om den strålningskatastrof dessa skulle kunna medverka till. Vidare hävdar man att freonerna skulle kunna medverka till kanske 10 000 nya cancerfall per år bara i Sverige. Man understryker också att förbränningen av fossila bränslen hotar att leda till en Prot. 1987/88:135 än större katastrof. Vårt klimat kan ha fått allvarliga rubbningar redan inom 7 juni 1988 50 år. Uttryck för samma slags oro har kommit från företrädare för SIF-klubben vid Barsebäcksverket. Liknande synpunkter har också kommit från internationellt kända svenska vetenskapsmän. De oroar sig starkt för fossileldningens konsekvenser. Oro för utvecklingen kommer också till uttryck i uttalanden från industrin, från fackliga företrädare, från länsstyrelser och från kommuner där det finns energitung industri, från skogsindustrin och från stålindustrin etc. Ingenjörsvetenskapsakademien uttalar att man är mycket bekymrad inför en avveckling av två reaktorer på 90-talet. I en artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter erinrar Eric Dyring om att utsläpp av koldioxider och andra gaser från mänskliga aktiviteter ändrar jordens klimat. Görs inget blir det varmare, glaciärerna smälter, havsytan stiger, låglänta områden dränks och nederbördens fördelning över världen ändras. Allt är ett hot mot människan, hennes samhällen och aktiviteter. Herr talman! Riksdagen har inte uppställt något mål för hur mycket utsläppen av koldioxider skall minska. Däremot har vi mål när det gäller uran, svavel, kväveoxider, kvicksilver och övriga metaller. Om den oro som jag har försökt att kort erinra om sägs det mycket litet i den proposition som ligger till grund för det ärende som vi i dag behandlar. Herr talman! Det är inte många områden där behovet av långsiktig politik är större än vad det är inom energiområdet. Det beror på att investeringarna där är stora — det rör sig ofta om många miljarder — och på att de anläggningar som byggs förväntas vara i bruk under lång tid, 25-40 år, kanske ännu längre. Samtidigt är det inte många områden inom svensk politik som i så stor utsträckning är föremål för ryckighet, inkonsekvenser och politisk klåfingrighet. Herr talman! Jag tror att det är korrekt att säga att få yrkesgrupper är mera sakligt kompetenta än de som arbetar med den viktiga frågan om svensk kraftförsörjning. Sverige har naturliga förutsättningar när det gäller vattenkraft. Men vi har också i Sverige utvecklat den sannolikt bästa och säkraste tekniken för kärnkraft och för driften av sådana kraftverk. De svenska teknikerna har nått världsrykte när det gäller överföring av elektrisk kraft. Deras kompetens — det gäller då tusental ingenjörers och andra anställdas — kan inte ifrågasättas. Ändå är det få yrkesgrupper som är så överkörda av politiska beslut som just den här gruppen. Det är få grupper, vilkas kompetens tillmäts mindre betydelse vid den politiska styrningen av det område där de är verksamma. Det är få grupper som blir så illa hanterade — möjligen kan detsamma dock sägas om ytterligare en grupp. Beslutet om avveckling som fattades 1980 väckte entusiasm på vissa håll. Det fanns bönder och skogsägare, uppfinnare och småföretagare, som med entreprenörens fulla kraft ville engagera sig för att få fram inhemska, miljövänliga alternativ till olja och kol. De tog fasta på och förlitade sig på statsmakternas uttalanden. För många blev resultatet av detta bortkastade ansträngningar och betydande ekonomiska förluster. 25 Herr talman! Vi har i dag att ta ställning till en proposition, vars centrala tema är ett förslag om en förtida avveckling av två kärnkraftsreaktorer. Jag ser detta förslag som ett nytt exempel på socialdemokratins lappkastpolitik inom energiområdet. Partiet har visat dålig förmåga att följa en konsekvent linje. Man har också demonstrerat en usel förmåga att engagera dem som skall göra huvuddelen av jobbet, alla dem med ansvar för utveckling och drift av anläggningar för produktion av värme och el, av de långsiktiga alternativen till olja, kol och kärnkraft. Man har visat dålig förmåga att utreda konsekvenserna för energisystemet, för näringslivet och för de anställdas trygghet av de åtgärder man föreslår. Men man har visat stor förmåga när det gällt att köra över tunga, sakliga argument från näringslivet, de fackliga organisationerna och framstående vetenskapsmän som oroar sig för konsekvenserna för miljön på jorden. Och man har visat stor förmåga att kommendera och att framställa detta kommenderande som uttryck för beslutskraft. Herr talman! Det finns i svensk energipolitik tre skilda, men i sak konsekventa och begripliga linjer. Den första linjen utgår från att kärnkraften inte är något egentligt problem, att man kan använda den och kanske utveckla den vidare, måhända t.o.m. bygga nya kärnkraftverk. Jag vet inte hur det egentligen ligger till på den punkten, för jag tycker inte jag fick någon riktig klarhet i vad Per-Richard Molén avsåg. Den linjen var Linje 1:s i folkomröstningen och är moderaternas linje i dag. Den andra linjen ser fördelarna men också nackdelarna med kärnkraften — avfallsproblemen, restriskerna vid driften m.m. Den vill betrakta kärnkraften som en parentes i svensk energiförsörjning. Den linjen vill också sätta in den svenska energiförsörjningen i ett internationellt perspektiv och betonar från den utgångspunkten kravet på hushållning, nödvändigheten att på sikt minska fossileldningen och att utveckla miljövänliga energialternativ. Den vill ta ansvar för att vi ersätter kärnkraften med någonting bättre, inte bygger in oss i ett nytt energisystem med långsiktiga negativa verkningar för miljön. Den linjen var Linje 2:s, och den är i dag folkpartiets. För det tredje har vi linjen för vilken kärnkraften framstår som det värsta onda och som därför, så snabbt som det över huvud taget går, vill lägga ner kärnkraften. Jag delar inte det synsättet, men linjen är konsekvent från sina utgångspunkter. Den omfattades av Linje 3 och av de politiska partier som stod för den — det är centern och vpk och, utanför riksdagen, miljöpartiet. Nu, herr talman, är vi på väg att få ytterligare en linje, en socialdemokratisk linje, en linje präglad av opportunism och tillkommen av valtaktiska skäl. Dess anhängare vill lägga sig mellan Linje 2 och Linje 3 för att locka väljare från centern, vpk och miljöpartiet. Det opportunistiska draget i den här linjen tar sig flera uttryck. Jag vill peka på två. Man vill, anger man, åstadkomma en förtida avveckling av två reaktorer. Men hur skall man klara det? Jo, främst genom att öka produktionen av el i de resterande tio kärnkraftverken. Kärnkraften skall ersättas med mera kärnkraft. Mer än hälften av den kraft som man förlorar när man lägger ner de två kärnkraftsreaktorerna skall komma från de kvarvarande tio reakto — Prot. 1987/88:135 rerna. 7 juni 1988 Om det inte är en opportunistisk linje, vet inte jag vad opportunism SKER NET innebär. I sak innebär det ju att vi realiter gör oss ännu mera beroende av de Enejgipplitiktaer: tio återstående kärnkraftsreaktorerna. Vi minskar alltså inte vårt beroende 1990-talet av kärnkraften, vi ökar det. Det andra uttrycket för den nämnda opportunismen är bristen på intellektuell trovärdighet. Regeringen försöker nämligen få människor och företag att tro att den förtida avvecklingen kan genomföras utan några egentliga uppoffringar för konsumenterna. Möjligen överträffas man i den ambitionen av företrädare för den tredje linjen, som söker framställa avvecklingen som en möjlighet till industriell blomstring. Jag erinrar om att kärnkraften i dag svarar för ca 50 90 av den svenska elförsörjningen och vattenkraften för de andra 50 procenten, detta i runda tal. Låt oss leka experimentet att vi stängde av vattenkraften under ett antal år för att pröva vilka konsekvenserna skulle bli. Jag tror att mycket få verkligen tror att man utan konsekvenser för det svenska folkhushållet skulle kunna avstå från den nyttighet som vattenkraften ger oss. Jag har glädjen, herr talman, att företräda ett parti vars linje i energipolitiken är klar och tydlig. Den bygger på bl.a. en förbättrad energihushållning och på avveckling och ersättning av kärnkraften till år 2010. Vi försöker från folkpartiets håll inte dölja att en avveckling innebär uppoffringar för den svenska samhällsekonomin. Vi redovisar att avvecklingen leder till ökade kostnader för energi, att det blir dyrare för hushållen och dyrare för företagen. Vårt förslag att man för in energiskatten inom mervärdeskatten har till syfte att underlätta för exportindustrin, men konsekvenserna blir även när man gör detta att energipriserna sammantaget blir högre också för industrin. Vi understryker, herr talman, att högre energipriser utgör en stimulans till energisparande, för det är klart att om energin kostar mera, lönar det sig mera att hushålla. Högre priser ger också motiv för ersättning, för om man får ut ett bättre pris för den kraft man producerar i nya anläggningar, blir det mera lönsamt att bygga sådana anläggningar. Dessutom kan de pengar som högre elpriser ger användas till att finansiera anläggningar som skall ersätta kärnkraften. Allt detta utvecklas och redovisas tydligt och klart i folkpartiets program. Herr talman! Jag känner inte riktigt igen den beskrivning som Per-Richard Molén gav av folkpartiets linje. Vi har inte någon negativ syn på el som sådant. Vi är medvetna om att el på många sätt är en mycket värdefull form av energi. Men vi är också medvetna om att en kärnkraftsavveckling till 2010, som riksdagen har beslutat på basis av en folkomröstning där en stor majoritet av folket uttalade sig för en avveckling, inte kan åstadkommas utan att det får konsekvenser för kostnaderna när det gäller att framställa el. Folkpartiet redovisar i sitt program otvetydigt vilka åtaganden statsmakterna måste göra. Det gäller åtaganden för miljön. Man skall sätta gränser för de utsläpp som kan medges när det gäller kraftproduktion. Man skall lägga avgift också på de medgivna utsläppen för att stimulera producenter av kraft och värme att pressa ned utsläppen. 2 Vi begär ett lagstadgat skydd mot utbyggnad av de orörda älvarna och av andra vackra vattendrag. Vi föreslår program för hushållning och beredskap och vi anger hur vi vill använda priser och, eventuellt, skatter för att stimulera en utveckling i den riktning som vi vill se. Det får, herr talman, inte råda någon tvekan om att statsmakterna har betydelsefulla uppgifter när det gäller att fastställa ramarna för kärnkraftsavvecklingen. Men inom de ramarna vill vi överlåta genomförandet, dvs. bl.a. utvecklandet av de nya energislagen, besluten om ersättningen och metoderna för hushållningen, till dem som har störst sakkunskap, dvs. till de många som i dag svarar för den svenska energiförsörjningen. Högre elpriser gör alternativen lönsamma. Vi vill utnyttja skaparkraften, viljan till företagande, och undvika centralstyrning. Herr talman! Den politiska fördelningen i kammaren ger mig anledning tro att regeringen i dag vinner majoritet för förslaget om en förtida avveckling av två reaktorer. Detta kommer att få konsekvenser. Först och främst skapar det ökad osäkerhet hos dem som arbetar vid kärnkraftverken. Det kommer att bli svårare att få dem motiverade. Betydelsen för säkerheten av motiverad, kunnig personal kan inte överdrivas. Beslutet innebär en risk för kärnkraftsprogrammet i dess helhet. Jag kan här citera vad generaldirektör Olof Hörmander, chef för statens kärnkraftsinspektion, uttalat. Han säger att man kan diskutera om kärnkraft har en livslängd på 25, 40 eller 60 år, men den kan bli betydligt kortare, inte av tekniska skäl, utan beroende på hur länge kärnkraftverken får behålla den kvalificerade personalen. Dagens beslut kommer inte att underlätta ansträngningarna att behålla kvalificerad och motiverad personal. Vidare kommer detta beslut — även om det inte tydligt framgår av regeringspropositionen — att resultera i att man påskyndar införandet av naturgas. Naturgas har många fördelar. Den innehåller praktiskt taget inget svavel och inga tungmetaller. Men den åstadkommer avfall i form av koldioxid och den är ett importbränsle, vars prisbild vi har små möjligheter att ha inflytande över. Ur beredskapssynpunkt har gasen otvetydiga nackdelar. Det som är mest allvarligt är emellertid att gasen hotar att slå ut den spirande marknad vi har i landet för biobränsle. Den marknaden behöver tid för att slå rot, och den tiden kommer inte att stå till dess förfogande på grund av det beslut vi fattar i dag. Vi vet att, när man vill introducera naturgas, är den stora kostnaden rörledningarna. De är samtidigt en förutsättning för att få fram gasen. Sedan ledningarna väl är på plats är lönsamheten beroende på hur snabbt man kan få en stor marknad. Därför kommer de som introducerar naturgasen att se till att de får den stora marknaden. Därefter blir det heller inget utrymme kvar för skogsbönder och jordbrukare som nu tror att de skall få en förstärkt konkurrenskraft för de biobränslen som de skulle kunna producera. Detta är det allvarligaste hotet under mycket lång tid mot ansträngningarna att skapa en inhemsk energimarknad för biobränslen, som ur miljösynpunkt och även ur många andra synpunkter har betydande fördelar. Herr talman! Mina slutsatser blir följande. För det första: Av valtaktiska skäl överger regeringspartiet den energipoli Prot. 1987/88:135 tik det självt varit med om att utforma. Detta sker inte av omsorg om svensk — 7 juni 1988 energiförsörjning utan för att vinna röster från centern, vpk och miljöpartiet. För det andra: Avvecklingen åstadkoms till mer än hälften genom ökad satsning på kärnkraft, dvs. en ökad produktion från de resterande tio kärnkraftsreaktorerna. I sak gör detta oss ännu mer beroende av kärnkraft. För det tredje: Konsekvenserna av de beslut man fattat är inte tillräckligt klarlagda. De skall utvärderas till 1990. Men, säger regeringen, oberoende av vad konsekvenserna blir kan dessa inte föranleda någon ändring av beslutet om en förtida avveckling. Följaktligen, herr talman: Först ett reellt beslut — sedan får man ta reda på vad resultatet blir. Vem skall då, 1990, få sopa upp skärvorna efter det porslin regeringen har krossat? För det fjärde: Ett nytt importerat fossilbränsle slår undan benen för de många bönder och skogsbrukare som, bl.a. av miljöskäl, vill satsa på energigrödor och energiskog som alternativ till fossilbränsle. För det femte: De många skilda förslag som i dag kommer att vinna majoritet i riksdagen är resultat av en tuvhoppningspolitik. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen får i vissa frågor, bl.a. i fråga om den förtida avvecklingen, stöd från centern och vpk. I andra avseenden grundas beslut på en samsyn i sak mellan å ena sidan socialdemokraterna och å andra sidan folkpartiet och/eller moderata samlingspartiet. För det sjätte: Socialdemokraterna bedriver en ren och oförfalskad vågmästarpolitik. Över en sådan politik brukar socialdemokraterna i andra sammanhang drypa sin galla. Men uppenbarligen resonerar regeringen så, att finns det inga andra förutsättningar att vinna stöd för partiets opportunistiska energipolitik, får vågmästeriet tas till nåder. Svensk energiförsörjning, som är beroende av en konsekvent och långsiktig politik, hade förtjänat ett bättre öde. Dagens energipolitiska beslut undanröjer inte osäkerheten om framtiden. Det är många som för att lösa sina viktiga uppgifter för svensk energiförsörjning hade behövt klara riktlinjer för energipolitiken. De får emellertid fortsätta att treva sig fram i de Dahlska dimmorna.

Herr talman! Jag har med intresse noterat att Hadar Cars känner bekymmer för stålindustrin. Han är bekymrad även för andra industribranscher på grund av att elpriserna kommer att stiga. Han refererar också till den oro som finns hos personalen i Barsebäck och Ringhals. Han hyllar de svenska kärnteknikernas kompetens och menar att den inte kan ifrågasättas. Han konstaterar också att ingen grupp är så överkörd som just denna grupp. Men varför då, herr talman, kommenderar folkpartiet och varför kör folkpartiet över denna grupp, om den har en kompetens som klart ger uttryck för att de svenska kärnkraftverken är säkra och kan gå längre än till 2010? Varför avveckla kärnkraftverk om just dessa tekniker gör dessa bedömningar? Var finns folkpartiets marknadsekonomiska filosofi på energipolitikens område? Det står, herr talman, i betänkandet att folkpartiet förordar en strategi, där statsmakterna skall ange bestämda ramar för energimarknader 29 na. Dessa ramar skall gälla normer för utsläpp, miljöavgifter, beredskapskrav, statliga åtgärder för hushållning med energi, skydd för orörda älvar, krav på säkerhet vid driften av kärnkraftverk samt en lag som förbjuder kärnkraftsproduktion efter år 2010. Ovanpå alltihop ger man prispolitiken en central roll i strategin. Var finns då marknadsekonomin kvar inom elbranschen?

Herr talman! Jag känner inte något stort behov av att polemisera mot Per-Richard Molén. Jag fattade väl ändå rätt om jag påstår att inte heller Per-Richard Molén anser att statsmakterna skall strunta i beredskapssynpunkterna, och i de utsläpp som blir följden vid förbränning av fossila bränslen. Vi kan inte överlåta åt marknaden att avgöra hur mycket avgaser som släpps ut i luften. På alla dessa punkter trodde jag och tror alltjämt — det tycker jag att diskussionen i går om miljön bestyrker — att det finns en grundläggande samsyn i kammaren. Vår energipolitik utgår ifrån att det 1980 av folket i en folkomröstning fattades ett beslut, som innebar att kärnkraften skulle avvecklas, och att riksdagen året därpå lade fast att den avvecklingen skulle äga rum senast år 2010. Eftersom jag deltog i kampanjen inför folkomröstningen och eftersom det var ett viktigt moment i den kampanjen att avvecklingen skulle vara avslutad år 2010, finner jag mig ha anledning att respektera det beslut som fattades på basis av folkomröstningen. Det är min utgångspunkt. Jag har full respekt och förståelse för att Per-Richard Molén, som företräder en annan hållning, kan argumentera på annat sätt. Men jag tycker inte att han bör vara överraskad över att folkpartiets linje också i det här avseendet är fullständigt konsekvent.
Herr talman! Många av de uppräknade punkterna har jag ingenting emot. Det jag reagerar emot och som jag på något sätt uppfattar som lök på laxen är att folkpartiet ställer upp på en aktiv statlig prispolitik på energiområdet. Man accepterar tillsammans med socialdemokraterna högre avkastningskrav för Vattenfall — och är de enda partier som gör det. Man signalerar dessutom från folkpartiets sida att det inte är nog med dessa högre avkastningskrav, med de effekter detta får på elpriserna, utan säger dessutom att Vattenfall skall tvingas höja priserna ytterligare framöver. Detta gör att jag är en aning förvånad över folkpartiets inställning. Man vill alltså ta ifrån människor och företag de pengar som de så väl behöver för att kunna bygga upp och förstärka sin egen ekonomi och kunna förstärka den svenska industrin, som i dag inte räcker till för att finansiera en alltför stor offentlig sektor.

Herr talman! Eftersom jag som god marknadsekonom tror att priset betyder mycket för människors konsumtionsval och konsumtionsinriktning, förordar jag i syfte att hålla tillbaka en ökande användning av el att priset skall spela en central roll. Märkvärdigare än så är det inte, Per-Richard Molén. Jag vill också, herr talman, ta tillfället i akt att yrka bifall till samtliga reservationer i betänkande 40 som stöds av folkpartiet.

Herr talman! Jag vill börja med att dels ta upp en fråga som Per-Richard Molén ställde, dels rätta till ett par direkt felaktiga påståenden som Per-Richard Molén framförde. Han frågade: Hur klarar vi ett tak för koldioxidutsläppen? Läs på den strategi som centern för fram i sin förnyelseplan för vårt energisystem! Den innebär en effektivare energianvändning och en ökad användning av förnybar energi, som inte bidrar till ökad koldioxidhalt i luften. Det är detta som ger svaret på att vi klarar en kärnkraftsavveckling utan att öka koldioxidhalten i luften. Per-Richard Molén påstod att centern är emot elektricitet, att vi skulle bekämpa elektriciteten. Jag delar Per-Richard Moléns uppfattning om att el är en bra vara, ett värdefullt energislag. När vi ser på elen ser vi på helheten, alltifrån produktion till användning. Det är denna helhetssyn som i det längre perspektivet leder oss fram till att en begränsning av elanvändningen är miljömässigt motiverad men framför allt motiverad därför att elens goda kvalitet skall användas där den behövs bäst. På det sättet får vi totalt den bästa ekonomin, och vi får också de bästa funktionerna sett i hela vårt samhälle. Hushållning och effektivare energianvändning påstår Per-Richard Molén skulle innebära högre priser. Det är beklagligt att sådana argument används. Det är ju så uppenbart att om vi effektiviserar vår elanvändning och därmed minskar behovet av att bygga ut nya elproduktionsanläggningar, innebär det lägre elpriser. Det har varit ett av de väsentliga argumenten när centern har drivit linjen om den mest effektiva och miljövänliga vägen beträffande vår totala energianvändning, som innebär minskad elanvändning och ökad användning av förnybar energi. Herr talman! Eftersom Jan Hyttring är förhindrad att delta i debatten i dag — han skulle ha tagit upp forskning och utveckling — kommer jag att försöka ta upp även de bitarna. Jag hoppas då att jag kan utnyttja något av hans taletid utan att det uppfattas så att jag inkräktar på kammarens tid. Herr talman! I den svenska energipolitiken, som den kommer till synes i näringsutskottets betänkande 1987/88:40, finns det inte mycket av traditionell blockpolitik. Reservanterna och majoriteterna bildas i inte mindre än 25 olika kombinationer. Trots detta finns det ingen reservation i kombinationen moderaterna-folkpartiet-centern. Det kan synas anmärkningsvärt att ett aktuellt regeringsalternativ inte har lyckats samla sig till en enda gemensam reservation. Huvudorsaken är moderaternas starka vilja att i varje läge gå fram med en egen och mycket kärnkraftsvänlig profil. Moderaterna leder också ligan med egna reservatio Den bild som moderaterna skapar på detta sätt av en blivande regering är mycket dystrare än verkligheten. Efter nio års arbete med energifrågor i Sveriges riksdag vet jag att det inom den moderata riksdagsgruppen finns många som tror på centerns linje vad gäller effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Det är att beklaga att moderaterna, efter bl.a. erfarenheterna från Tjernobyl, offrar den gemensamma grundsyn som de icke-socialistiska partierna har i ett flertal energifrågor, för att framstå som kärnkraftens suveräna företrädare. Centern och moderaterna har vitt skilda åsikter om kärnkraften och dess avveckling. Det beslut som riksdagen med stor sannolikhet kommer att fatta i dag, som anger en konkret startpunkt för kärnkraftsavvecklingen, är det ingen av oss som tycker om. Centern kommer dock att stödja beslutet som ett andrahandsalternativ. Därmed har vi också sagt att vi i en regering kommer att arbeta för att fullfölja riksdagsbeslutet och skapa bästa möjligheter för en fortsatt kärnkraftsavveckling. Konkret kommer detta att innebära en kraftfull satsning på effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi, en satsning som vi borde kunna vara helt överens om — eller hur, Per-Richard Molén? Den fråga som jag i dag måste ställa till moderaternas Per-Richard Molén är om moderaterna i en kommande icke-socialistisk regering kommer att respektera beslut som har fattats och som garanteras av en betydande riksdagsmajoritet. Det är viktigt att vi får ett positivt svar på den frågan här och nu för att slippa att under hela valrörelsen föra en helt ofruktbar debatt om vilken energipolitik som en kommande icke-socialistisk regeringen skall föra. Näringsutskottets betänkande har 83 beslutsmoment. I 23 moment är utskottet enigt. Till de kvarvarande 60 momenten har avgivits 95 reservationer. Efter ett enigt utskott är den vanligaste majoriteten s, m och fp, totalt 18 moment. Denna majoritet har en klart konservativ prägel. Det är i huvudsak centerförslag som drabbas av majoritetens onåd och avstyrks. Detta ger också en klar signal om att miljöpartiet — om det skulle komma in i riksdagen —- knappast kommer att kunna påverka energipolitiken i riksdagen. Däremot kommer dess inflytande att vara betydande på blockskiljande frågor. Problemet är att miljöpartiet i dessa frågor inte har någon enhetlig och känd handlingslinje. Den gamla Linje 2 från folkomröstningen, s och fp, har 5 gemensamma reservationer. Det gäller t.ex. en begränsad satsning på kol i motsats till övriga partiers helt avvisande inställning till ökad användning av detta energislag. Projektering av kolkraftverk i Oxelösund och teknikutveckling för elvärmeersättning är andra frågor som de gamla Linje 2-kompanjonerna har gemensamt, men inte är det mycket kvar. Linje 3 är betydligt aktivare. I inte mindre än 28 reservationer läggs det fast en konsekvent energipolitik med centerns välkända energiprofil och med uppbackning av övriga Linje 3-partier. Folkpartiet och centern har fyra gemensamma reservationer, som avser ökad användning av biobränslen, bättre konkurrens på elmarknaden, förenklad och ökad rätt till transitering av elström och ett bättre skydd för de Prot. 1987/88:135 outbyggda älvarna — vi vill göra dem till nationalälvar. Med aldrig så litet god 7 juni 1988 vilja borde moderaterna ha kunnat vara med på dessa reservationer: Energipolitik inför På några viktiga punkter har utskottet gjort uttalanden som innebär att 1990-talet man flyttar fram positionerna. Så har t.ex. utskottet bestämt uttalat sig för kraftvärmens stora fördelar i jämförelse med kondenskraft och att energiskatten måste justeras så att inte kraftvärmen missgynnas i jämförelse med kondenskraft. Centerns motion om lika skatt på bränsle oavsett om det används för värmeeller elproduktion tillstyrks ändå inte, men meningskillnaden avser sätt och tidpunkt för skatteändringen och inte skillnad i sakfrågan. Det är min förhoppning att regeringen skall respektera utskottets klara signaler och snabbt återkomma till riksdagen med konkreta förslag i denna för rätt förnyelse av vårt energisystem så viktiga fråga. Socialdemokraterna uttalar vid ett flertal tillfällen i betänkandet att centerns energipolitik i allt väsentligt överensstämmer med den politik som regeringen förespråkar. Detta är sant. Överensstämmelse finns i betydande omfattning när det gäller uttalanden om mål och inriktning. När det däremot gäller konkreta förslag och åtgärder för att nå angivna mål är skillnaden mycket stor. Socialdemokraterna lever fortfarande i allt väsentligt kvar i sin icke-politik med massor av vackert tal men ringa eller inga åtgärder. Domen över denna socialdemokratiska icke-politik måste bli mycket hård. Det huvudspår som en enig riksdag har lagt fast för energipolitiken — effektivare energianvändning, ökad användning av förnybar energi, fortsatt ersättning av olja och avveckling av kärnkraften — har socialdemokraterna avvikit ifrån, eller också går de baklänges i spåret. Kärnkraften skall avvecklas — regeringen har hittills sysslat med utbyggnad, genom byte av ånggeneratorer på Ringhals 2 och effekthöjning i flertalet övriga kärnkraftverk. På detta sätt har marknaden för kärnkraftsel ökat och något utrymme för alternativen har det inte blivit. Oljeersättningen skall fortsätta — i dag ökar oljeanvändningen. Socialdemokraterna tillåter att det låga oljepriset får konkurrera ut ny och pågående användning av träbränslen. Kapital och kunskap inom träbränslebranschen går förlorat. Energin skall användas effektivare — socialdemokraterna har, trots konkreta löften om motsatsen, plockat bort allt stöd och alla målsättningar för effektivare energianvändning. Resultatet har blivit att nästan all energisparverksamhet har upphört. Inför förra valet gick miljöoch energiminister Birgitta Dahl ut med budskapet att socialdemokraterna var det enda alternativet för centern att få sin politik genomförd. Sedan dess har Birgitta Dahl talat mycket centerpolitik, men i handling har stilen varit mycket moderat. Detta energiministerns dubbla budskap, skillnaden mellan tal och handling, är ett av de stora problemen i svensk energipolitik. Jag har många gånger försäkrat Birgitta Dahl att centern kommer att stödja socialdemokraterna om hon omsätter sin verbala centerpolitik i praktisk handling. I dag går centern ett steg längre. Även förslag som endast ligger i centerns färdriktning är vi beredda att stödja för att energipolitiken inte helt skall 33 komma bort från det huvudspår som riksdagen i enighet har lagt fast. Som ett andrahandsalternativ kommer vi att stödja regeringens förslag till startpunkt för kärnkraftsavvecklingen. Därmed bildas en säker majoritet i riksdagen för detta förslag, som varje regering måste respektera — om vi kan lita på att socialdemokraterna för samma politik i oppositionen som i regeringsställning. Birgitta Dahl har många gånger försäkrat att beslutet om avveckling av två kärnkraftsreaktorer 1995-1996 står orubbligt fast. Min konkreta fråga till Birgitta Dahl är: Kan Birgitta Dahl lämna den garantin också med socialdemokraterna i opposition? Från i första hand moderat håll har det framhållits att avvecklingen av en reaktor 1995 och en 1996 skulle innebära något av en katastrof för svensk elförsörjning. För att få litet sans och måtta i den debatten kan det vara nyttigt att något analysera den aktuella situationen för vår elförsörjning. Enligt Vattenfalls veckorapporter om den svenska elförsörjningen har under de senaste tolv månaderna ca 8 miljarder kWh använts som avkopplingsbar el, nettoexporten av el har varit mellan 4 och 5 TWh, och ej utnyttjad kapacitet i kraftvärmeoch mottrycksverk kan också beräknas motsvara mellan 4 och 5 TWh. Under perioden har på grund av den goda vattentillgången därutöver skett en viss nedreglering av kärnkraften och en del vatten har släppts förbi turbinerna. Vi kan alltså konstatera att tillgänglig elproduktionskapacitet — utan att kondenskraft tagits i anspråk — under de senaste tolv månaderna varit bortåt 20 TWh större än den primära användningen av el. Avvecklingen av två reaktorer innebär att basproduktionen minskar med 8-10 TWh — alltså endast ungefär hälften av den ”fria” elproduktionskapaciteten. Även vid betydligt mindre tillgång på vattenkraft än det regnrika året 1987 finns det med marginal tillgänglig basproduktionskapacitet utan att man behöver ta i anspråk kondenskraft efter det att två kärnkraftsreaktorer har avvecklats. Även med begränsade insatser för effektivare energianvändning, och speciellt för effektivare elanvändning, kommer nuvarande elanvändning att kunna sänkas fram till 1995 samtidigt med en betydande industriell expansion. Avgörande är att bästa kända och ekonomiskt tillgängliga energiteknik kommer till användning vid såväl nyinvesteringar som reinvesteringar inom näringslivet, i bostäder, lokaler osv. Ofta hävdas det från industrin själv att möjligheterna till effektivare energianvändning inom industrin är mycket begränsade. De konkreta projekt som genomförts inom industrin med en fackmässig energikartläggning och ett konsekvent utnyttjande av de lönsamma hushållningsoch effektiviseringsmöjligheterna visar något helt annat. Med dagens energipriser, bästa teknik och kunnande hör det till undantagen att energianvändningen inte kan minskas med 25 2 eller mer. Optimal lönsamhet kräver att energiinvesteringar samordnas med underhåll och förnyelse av byggnader, maskiner och processer. Vi måste alltså få i gång detta arbete omgående, om vi inte skall investera fast oss i en mindre bra energiteknik, som så småningom resulterar i att vi i onödan måste bygga nya dyra kraftverk med högre energipriser som följd. Centerns förslag till energins utvecklingsfond ger de resurser som behövs för att stimulera till ett optimalt utnyttjande av bästa teknik för effektiv energianvändning. Totalt sett innebär detta lägre behov av investeringar inom energisektorn och lägre energipriser men framför allt en bättre miljö. Det har i debatten gjorts ett ganska stort nummer av att utskottsmajoriteten har skärpt den prövning av de åtgärder som skall vidtas för att säkra starten av kärnkraftsavvecklingen 1995—1996. Kärnkraftsföreträdarna tolkar detta som en möjlighet till omprövning av tidpunkten. Om vi utgår från att socialdemokraterna är hederliga och står vid sitt ord, så bör det vara tvärtom. Logiskt bör en hårdare prövning av nödvändiga åtgärder och skapande av större marginaler för avvecklingens genomförande innebära en ytterligare säkerhet för att genomförandet utan problem kan ske vid beslutad tidpunkt. Som jag tidigare har sagt är den enda osäkerheten i detta sammanhang om socialdemokraterna inte står vid sitt ord. Herr talman! Centern har i sin motion N38 redovisat en fullständig plan för förnyelse av vårt energisystem. Jag tycker att det är angeläget att poängtera att förnyelsen av energisystemet är det primära och att avvecklingen av kärnkraften är en logisk följd av att vi genomför förnyelseplanen. Kärnkraften avvecklas i den takt som den ersätts av effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Planens genomförande bygger på en marknadsekonomisk styrning av hela svenska folkets aktiva medverkan.

Denna skatteomläggning, Hadar Cars, är det instrument som kan skapa en konkurrenskraft hos just biobränslena, de inhemska bränslena. Därmed kan vi undvika den utslagning av biobränsle som jag, liksom Hadar Cars, ser i naturgasens spår, om inte de här åtgärderna vidtas. Vi hävdar också lika skatt på bränsle oavsett om det används för värme eller elproduktion. Förnyelseplanen möjliggör att kärnkraftsavvecklingen kan inledas omedelbart och fullföljas under 1990-talet. Genomsnittskostnaden för el blir väsentligt lägre, om centerns förnyelseplan genomförs än om kärnkraften ersätts med kolkondens eller med annan storskalig elproduktion. Det är det system som Per-Richard Molén förespråkar som innebär höga elpriser och egentligen är det enda som kan förorsaka den katastrofsituation som han målar upp här med höga elpriser och utslagen industri. Den genomsnittliga kostnadsökningen, räknad i fast penningvärde, behöver i centerns alternativ inte bli mer än 2-5 öre/kWh el. Kärnkraftens risker ökar självfallet med antalet reaktorer och reaktorernas ålder. Tidigare avveckling minskar självfallet risken. Vad som sällan eller aldrig förs fram i debatten är vilken katastrofsituation vi försätter oss i, om vi under ytterligare 10-15 år fortsätter att göra oss alltmer beroende av kärnkraften och det skulle hända en olycka i Sverige eller någon annanstans, som får till konsekvens att ett omedelbart stopp på kärnkraften krävs. Både mänskligt och ekonomiskt blir konsekvenserna förödande. Med ett konsekvent genomförande av centerns förnyelseplan har vi redan efter några år en god beredskap för att klara även en sådan situation, en situation som tyvärr är ganska sannolik. Fortfarande är inte problemen med slutförvaringen av det använda bränslet lösta. Genomför vi centerns förnyelseplan så blir det mindre kvantiteter bränsle att ta hand om, och det begränsar i någon mån problemen men löser dem inte. Jag skulle här ha kunnat ge en del exempel på effektivare energianvändning och då mycket målande, tror jag, kunnat visa att Per-Richard Molén har till 100 26 eller möjligen 110 96 fel, när han hävdar att hushållning och effektiv energianvändning leder till uppoffringar och mindre god service och till att vi får det obekvämt m.m. Det är faktiskt så — det finns otaliga exempel på det och praktisk erfarenhet av det — att vi med modern teknik vinner inte bara väsentliga energibesparingar utan också miljöfördelar, ofta också en förbättrad ekonomi. Jag skall ta bara ett enda exempel. Vi har i dag ett stort antal trafiksignaler i Sverige. De är enligt uppgifter från dem som konstruerar och säljer signalsystemen genomsnittligt ganska omoderna. En total modernisering av dessa trafiksignaler skulle dels medföra höjd trafiksäkerhet, kortare väntetider vid trafikkorsningarna, dels en elbesparing på 13 miljoner kWh, dvs. lika mycket el som tusen välisolerade villor behöver såväl för värme som för hushållsström. Det motsvarar 30 miljoner färre liter bensin, lika mycket som 30 000 bilister använder som kör 1 000 mil om året. Motivet är givetvis att vi skall förbättra vår miljö, höja trafiksäkerheten och få trafiken att flyta bättre, men vi får samtidigt en energibesparing. Detta är ett exempel på hur man skapar ett bättre samhälle. Vi får alltså inte bara fördelen av en lägre energianvändning utan också en rad andra fördelar. När det gäller förnybar energi vill jag här säga att biobränsle är det mest miljövänliga energislaget, bättre än naturgas, eftersom det icke ökar halten av koldioxid i luften. När skogen eller energigrödan växer förbinds lika mycket kol som den som frigörs när vi eldar med eller förgasar biobränsle. I detta sammanhang skulle man kunna säga mycket om vind, vatten och sol, men jag skall inte uppta kammarens tid med det. Jag vill säga något om energiforskning. Vi i centern har kopplat ihop energiforskningen med energins utvecklingsfond och därmed fått en hållbar kedja från forskningskunnande till det kommersiella genomförandet. Det största problemet i dag på detta område är att det finns ett stort gap mellan den inriktning på grundforskning som dominerat t.ex. statens energiverks handlande och det stöd till teknikutvecklingen som ligger på gränsen till ett kommersiellt genombrott. Däremellan är det ett stort vakuum. Det är mycket allvarligt. Det innebär att många angelägna projekt stoppas upp, och den utveckling av alternativen som är så angelägen förskjuts i tiden. I sak är det egentligen bara kraftbolagen som har resurser att fylla detta gap. Regeringen har därigenom på ett oförlåtligt sätt helt och hållet överlåtit utvecklingstakten på de stora aktörerna. Den dynamiska kraft som finns hos de många mindre aktörerna kommer inte till sin rätt i dag. Detta utgör ett mycket allvarligt hot mot en utveckling på detta område som är nödvändig om vi långsiktigt skall klara miljön och kärnkraftsavvecklingen. Småskalig förgasning av biobränslen är t.ex. ett oerhört aktuellt problem som i dag inte får det stöd som behövs. Det skulle behövas 50—100 milj.kr. för att få till stånd ett antal mindre anläggningar och för att skapa kunskap och driftserfarenheter. Men enligt bestämmelserna finns det inte möjlighet att ge bidrag till detta, vilket är ytterligt beklagligt. Jag har under två tre år hjälpt till med att försöka få fram pengar, men det har varit omöjligt. När det gäller alternativa drivmedel vill jag konstatera att centern ett antal gånger har pläderat för en inhemsk produktion av drivmedelsetanol. Detta är motiverat framför allt ur miljösynpunkt. Ett antal utredningar har visat att den indirekta miljöeffekten vid en låginblandning av etanol i bensin är betydande. Detta borde vara ett mycket tungt vägande motiv för den skattefrihet som krävs för att få till stånd en första fullskaleanläggning. Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer där centern finns med. Herr talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att det i mitt anförande klart har framgått att det är effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi som är stommen i centerns förnyelseplan. Det finns en bred enighet bland forskare och experter om att detta är en nödvändig handlingslinje, om vi skall avvärja de globala miljöhoten i form av växthuseffekt, skador på ozonskiktet, osv. Tyvärr är det många som vill göra dessa satsningar först i ett senare skede och i ett längre perspektiv. Först vill man att kärnkraften skall utnyttjas fullt ut och att man skall dra ”nytta” av den billiga oljan. Även litet kol kan ingå i detta ganska omfattande mellanspel. Först fram på 2000-talet vill man börja tillämpa centerns principer för förnyelse av energisystemet. De flesta erkänner att centerns strategi är riktig och nödvändig om en global katastrof skall undvikas, men de vill inte ta konsekvenserna av denna kunskap i dag. Herr talman! Centern vill börja bygga för framtiden nu. Våra motståndare vill fortsätta att belasta framtiden ytterligare många år, och de tror sig därefter ha bättre möjligheter till en förnyelse enligt centerns modell. Känns mönstret igen? Avvecklingen innebär alltid först en omfattande utbyggnad som sedan anses vara näst intill omöjlig att avveckla. Detta är, herr talman, ingenting annat än en grov spekulation i kortsiktiga vinster som kan äventyra mänsklighetens överlevnad.

Herr talman! Jag vill bara säga att det inte finns någon här i riksdagen som är så påläst när det gäller energin som Ivar Franzén. Men det är tråkigt att han drar fel slutsatser av sitt kunnande. Det är bra att få höra att centern är positiv till elen, men uppenbarligen vill centern i första hand förbehålla industrin den el som ju skall minskas och då sätta hushållen litet grand på undantag. Jag gjorde, herr talman, en beräkning av hur mycket el som har gått åt under den tid som Ivar Franzén har talat, och då har jag bara tagit med den elförbrukningsökning som vi nu har i det svenska samhället och som ligger på ungefär 4 20. Under de 20 minuter som Ivar Franzén har talat har elförbrukningen ökat med ungefär 200 000 kWh, vilket i stort sett motsvarar Prot. 1987/88:135 tio eluppvärmda villor. Att bromsa, herr talman, den här elkonsumtionsök 7 juni 1988 ningen som har pågått sedan början av 1900-talet tillhör inte det lättaste, och jag tror inte att ens Ivar Franzén med sitt gedigna energipolitiska kunnande Energipolitik infö reipoktäik inför klarar den saken, mycket mindre de andra.

Herr talman! Per-Richard Molén tycks vara fången i tanken att utvecklingen är opåverkbar. Men han beskriver inte ens utvecklingen på ett riktigt sätt. För att återgå till Vattenfalls veckorapporter kan man konstatera att elanvändningen, och då räknar jag inte med avkopplingsbar el, för hushåll, lokaler och värmeverk, m.m. under den senaste tolvmånadsperioden var 63 TWh. Om man jämför denna rapport med tolvmånadersrapporten den 1 januari 1986 kan man konstatera att elanvändningen var nästan exakt densamma då. Under dessa närmare tre år har det alltså inte skett någon ökning, det har bara skett en viss höjning av puckeln. Användningen av el är i dag till väsentlig del ej specifik utan har befintliga alternativ. Vi använder den eftersom vi har ett överskott av energi, och vi exporterar och utnyttjar inte produktionskapaciteten fullt ut. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag säga att centern anser att man kan spara åtskilligt med el när det gäller uppvärmningen. Däremot kommer vi inte att arbeta för att i större omfattning konvertera direktvärmda hus och se till att de får använda sig av andra energislag. De direktvärmda husen kommer i huvudsak att finnas kvar även efter kärnkraftsavvecklingen. Men vi kommer via energins utvecklingsfond att ge ett sådant stöd att det blir privatekonomiskt ungefär lika lönsamt att göra investeringar i bättre och effektivare energianvändning och hushållning, dvs. isolering, värmeåtervinning, osv. som att bygga ny elproduktionskapacitet. På detta sätt blir det lönsamt för dessa människor att se om sina hus, och de får den absolut största tryggheten i detta sammanhang, dvs. den lägre energianvändningen som gör dem mindre känsliga vid en höjning av elpriserna. Som nation tjänar Sverige på detta. Det är mycket bättre att vi lägger pengarna på att effektivisera användningen än att bygga nya produktionsanläggningar som kräver både bränsle och sin tribut vad gäller försämrad miljö, osv.

Herr talman! Alla dessa förändringar som Ivar Franzén talar om och som gäller industrin kräver ju rätt betydande investeringar. Eftersom vi redan har —det kan vi väl vara överens om — en alldeles för liten industrisektor, bör väl i första hand pengar och kapital användas för en utbyggnad av industrikapaciteten, i synnerhet som vi ändå lyckas uppfylla de säkerhetskrav som vi ställer på våra kärnkraftverk. 38 Herr talman! Det är riktigt, som Ivar Franzén här konstaterar, att centern har en känd energiprofil. Jag kan då konstatera att centern har en rätt konsekvent men en alltför tuff energipolitik, som bygger på centerns egna decentralistiska synsätt att energianvändningen på något sätt skall anpassas till naturens eget energikretslopp. Men får vi då inte, herr talman, en annan typ av samhälle, som är baserat på självhushåll och lägre levnadsstandard? Varför misstror centern forskningens och teknikens möjligheter att ta till vara de erfarenheter och det kunnande vi har på kärnteknikens område? Varför motsätter man sig från centerns sida satsningar på fusionsforskning? Detta är viktiga delar i energipolitiken. Sedan vill jag, herr talman, säga till Ivar Franzén att när vi efter valet förhoppningsvis tar över regeringsmakten skall vi gemensamt lägga fast en energipolitik. Den skall vi gå till riksdagen med och få godkänd. Då skall vi inte se så mycket bakåt utan mera framåt. Jag är övertygad om att vi kommer överens. Men energipolitiken är bara en del av en mycket större politik, där vi får foga in energipolitiken. Där tror jag inte att det är några som helst svårigheter att finna en gemensam nämnare för en borgerlig politik.
Herr talman!

Det är ganska märkligt att Per-Richard Molén har fått uppfattningen att centern skulle vara teknikfientlig. Det är precis tvärtom. Nästan varje gång jag talar energipolitik poängterar jag att det just är modern teknik, rätt använd, som hjälper till att lösa de grundläggande problemen i samband med att vi försöker minska vår energianvändning. Vi vill göra allting i mindre skala. Vi är inte centralister utan decentralister. Jag tror att de allra flesta människor upplever samhället mera vänligt och mer hanterbart om de får se det hela i litet mindre skala. Att detta skulle ge lägre livskvalitet och välfärd är inte riktigt. Just på det sättet har vi möjlighet att skapa ett mänskligare samhälle, få den livskvalitet som jag tror att människor i dag är väldigt angelägna om att få, skapa en bättre gemenskap osv. Fru talman! Det är en typ av fusionsenergi jag ofta talat mig varm för. Det är solen. Vi har tillgång till en mänskligt bedömd outtömlig fusionsreaktor: solen. Den strålar tusenfalt mer energi över vår jord än vad vi kan använda. Jag har svårt att förstå varför vi i första hand inte utnyttjar denna energi. Vi bör ta vara på den här tekniken, som kan leda till att vi får en miljö och en natur där energin förädlas och tar form i grödor och skog — direkt genom solfångare och solceller. Då får vi den energi vi behöver inom naturens eget energikretslopp, såsom Per-Richard Molén också påpekade. Det är först då vi kan se framtiden an med trygghet. Jag vill poängtera att den teknik som krävs för detta är betydligt mindre avancerad än den teknik som krävs om vi skall göra våra egna solar på jorden i form av vätereaktorer.

Fru talman! Vi kunde i Sverige i dag ha haft ett helt annat energisystem än det vi har. Vi kunde ha haft ett energisystem med en väsentligt lägre förbrukning både när det gäller elkonsumtion och när det gäller annan energikonsumtion. Det skulle ha gett oss ett energisystem med betydligt mindre skadeverkningar på miljön naturligtvis därför att nästan varje energiproduktion för med sig vissa påverkningar på miljön. Dessa skadeverkningar skulle absolut ha varit mindre, om vi hade haft en lägre förbrukning och ett system, som skulle ha använt andra produktionskällor än dem vi använder i dag. Vi skulle också ha kunnat ha ett energisystem, som hade gjort oss betydligt mera oberoende av import. Kort sagt kunde vi ha haft ett energisystem, som hade varit mera nationellt och på så sätt gett oss mycket större handlingsfrihet. I värmesektorn kunde vi ha haft ett system utbyggt som hade haft sin bas i användningen av inhemska bränslen, inte bara det som blir över i skogsproduktionen eller vid odling av energiskog utan också i den nya biotekniken, energigrödor osv. Det skulle ha kunnat kompletteras med en satsning på solvärme. Där har vi teknik och goda erfarenheter också på dessa breddgrader.

Vi skulle också inom värmesektorn ha kunnat införa och introducera ett väl verkande naturgassystem. Naturgas är ju ett av de fyra importerade bränsleslagen utöver uran, kol och olja och är det absolut överlägsna ur både energisynpunkt och miljösynpunkt men även på annat sätt. Vi skulle i transportsektorn ha kunnat ha ett system, där vi hade överfört tunga transporter till spårbunden trafik, till järnvägar. Vi kunde ha haft ett väl utbyggt och väl fungerande kollektivtrafiksystem framför allt i storstäderna, vilket hade kraftigt minskat förbrukning av drivmedel. Det skulle naturligtvis ha haft positiva effekter i fråga om miljön. Vi skulle vidare inom transportsektorn ha kunnat utveckla en struktur, produktion, distribution och konsumtion med alternativa drivmedel — etanol och gas — med alla de positiva effekter framför allt på miljön som detta skulle ha medfört. Vi skulle slutligen inom industrisektorn kunna ha ett system med betydligt effektivare energianvändning, med investeringar som hade kunnat göras för 10—15 år sedan och som hade tillåtit en kraftig minskning av användningen av såväl elström som andra energislag för uppvärmning och drift. Allt detta kunde vi ha haft om den politiska viljan hade funnits och om man hade velat använda kunskaperna om ny teknik, om möjligheterna att genomföra sådana här förändringar. Nu har vi inte det. Vad har vi i dag? Vi har ett energisystem som är slösaktigt. Det talas mycket om sparande, om att man har sparat olja. Samtidigt slösar vi på många andra ställen. Vi har en stor import av uran. Vi har en ökande import av kol, och de intentioner som det nu talas om innebär en ytterligare ökning av kolimporten. Detta gör alltså att vi kommer att bli — om man inte får till stånd någon ändring i det här avseendet — mer utlandsberoende, mer importberoende i stället för tvärtom. Med detta följer naturligtvis också att vi kommer att få ett energisystem som gör att miljöpåverkan blir otroligt stor. Det kommer att bli mycket svårt att vända den här utvecklingen, eftersom det inte finns några kraftiga, långtgående och konkreta förslag som kan medföra en omsvängning. När det gäller värmesektorn har vi skaffat oss ett elberoende, som innebär att hälften av den kärnkraftsproducerade elströmmen går direkt till uppvärmning. Det är ett otroligt slösaktigt sätt att använda en dyrbar och högkvalitativ energiform. Vi har inte fått någon kraftig satsning på utbyggnad av en struktur för inhemska bränslen — och den struktur som har byggts upp hotas, som redan sagts här av andra talare, ganska kraftigt på grund av den politik som förs. Vad vi ser framför oss är snarast en minskning av användningen av inhemska bränslen i värmesektorn. Trafiksektorn har vi nyligen diskuterat i andra sammanhang här i kammaren. Vi vet vartåt det pekar — ökande bilism, minskade järnvägstransporter osv. I industrisektorn är det samma sak. Det talas mycket om sparande, om effektivitet, men den förda politiken pekar åt ett helt annat håll.

Det skulle innebära en stor ekonomisk vinst om vi kunde få ett energisystem av det slag som jag här har försökt skissera. Det största ansvaret för den situation vi har måste tyvärr läggas på det socialdemokratiska partiet — både i regeringsställning före 1976, under oppositionstiden och efter återtagandet av regeringsmakten 1982. Socialdemokratin har valt att samarbeta med sådana krafter, sådana partier, sådana intressen i samhället som velat ha den energisituation som vi har i dag — och som är oerhört dålig, som jag redan har påpekat. Man har inte velat använda den majoritet som har funnits i riksdagen i 15 års tid — med centern och vpk — för att lägga om energisystemet. Man har heller inte i de ledande kretsarna inom det socialdemokratiska partiet tagit hänsyn till den stora opinionen inom sitt eget parti, där stora grupper — kanske en majoritet, om man fick en reell upplysning om förhållandena — skulle ställa sig bakom en sådan här omställning av energisystemet. Det finns naturligtvis också anledning att rikta kritik mot fackliga huvudorganisationer som LO och TCO. I den senaste utredningen från energirådet fick vi se LO:s andre ordförande Björn Molin och TCO:s ordförande Rosengren förena sig med Industriförbundet i ett yttrande, som gick stick i stäv mot en bra utveckling av energisystemet. Man solidariserade sig med de stora industriintressena, man solidariserade sig med den slösaktiga industripolitiken. Man solidariserade sig inte med de stora grupper i Sverige som behöver en annan och bättre energipolitik. Litet av detta finns givetvis också hos socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott. De har ju inte ens kunnat ställa sig bakom sin egen regerings Prot. 1987/88:135 mycket modesta förslag om att avvecklingen av kärnkraften skall börja i 7 juni 1988 mitten av 1990-talet, utan de försöker stapla hinder i vägen för den blygsamma starten. Å För detta kommer dessa grupper, organisationer och personer inte att skörda någon ära i framtiden. Utvecklingen kommer att visa — som den har gjort hittills under 70 och 80-talet — att lösningen på dessa problem är just den som jag redovisade i början av mitt anförande: sparande, nationell självständighet på energiområdet och hänsyn till miljön. Då måste vi bryta den huvudinriktning som den svenska energipolitiken hittills har haft. Jag har ingen särskild anledning att kommentera moderaternas energipolitik. Jag tycker att den är huvudlös, att den är grovt demagogisk. Den målar hin på väggen på ett sätt som inte kan betraktas som annat än falsk varuupplysning. Att i dag, mot bakgrund av allt vad vi vet om energifrågor, forskning osv., stiga upp och påstå att vi skulle få sänkt välfärd, mindre välstånd, besvärligheter för medborgarna, om vi börjar ställa om energisystemet, är så horribelt att det inte är värt att kommenteras. Jag tycker också att folkpartiet har en egendomlig sits i de här frågorna. Man har mer och mer glidit över till den moderata ståndpunkten och solidariserar sig mer och mer med vad vi skulle kunna kalla Linje 1 från folkomröstningen om kärnkraft. Det är inte logiskt och stämmer dåligt med den miljöpolitik som folkpartiet talat sig varmt för. Senast i går hörde vi här i kammaren företrädare för folkpartiet tala kraftfullt och engagerat för denna miljöpolitik. Men samtidigt driver folkpartiet i den här energifrågan en politik som får direkt motsatt verkan. Det är en dubbelsits som folkpartiet inte kan fortsätta med så länge till. Vi hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att regeringen och dess energiminister nu har lagt fram ett förslag om att påbörja kärnkraftsavvecklingen. Vi ser inga som helst problem med att man avvecklar ett par reaktorer i mitten på 90-talet. Som alla vet — och som vi har anfört i våra reservationer och i andra förslag — anser vi att avvecklingen skulle kunna påbörjas redan nu i sommar. Men vi kommer naturligtvis att stödja regeringens förslag; vi tycker att det är bra. I detta sammanhang vill jag fråga alla som kritiserar det förslaget, eller andra mer långtgående förslag som våra: Vad menar ni när ni talar om förtida avveckling? Om kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010, vilket ju alla utom moderaterna försäkrar, måste man väl börja att avveckla åtminstone 10—15 år innan dess. Annars kommer det inte att finnas en chans att hinna med. Sluta därför med att använda uttrycket förtida i de här sammanhangen. Det är falsk varubeteckning. Jag skulle slutligen vilja uppmana regeringen och dess energioch industriminister att kraftfullt fortsätta att driva den politik som man nu börjat med, trots motstånd inom de egna leden och från många andra håll. Det är den enda framkomliga vägen för att lösa de svenska energiproblemen på ett sätt som gynnar medborgarnas välfärd och välstånd och som gör oss nationellt oberoende, ger oss chans att skydda miljön och möjlighet att spara på energi, vilket vi så väl behöver göra. Vi behöver spara på energi lika väl som på alla andra råvaror och nyttigheter i produktionsprocessen. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till samtliga reservationer där vpk-representanter finns med.

Fru talman! Det börjar bli tjatigt, men jag måste ändå säga att vi här i dag har sett den borgerliga splittringen blomma upp som förr — vi har alltså sett det tidigare. Vi har i själva verket sett det i nästan varenda energidebatt sedan mitten av 70-talet. Det är då fråga om politiken på ett centralt område för varje regering, nämligen energipolitiken. Detta är en intressant notering inför höstens val. I energipolitiken finns det sedan länge bara ett praktikabelt alternativ. Det är det socialdemokratiska alternativet. Detta har visat sig sedan länge, och det framgår också i dag — av det betänkande om energipolitiken som vi debatterar inför 90-talet och av de reservationer som är knutna till betänkandet. Hadar Cars talade om att socialdemokratin ägnade sig åt ”tuvhopperi” och ”vågmästeri” i energipolitiken.

Det är intressant att notera att en företrädare för de tilltänkta partnerna i en eventuell borgerlig trepartiregering nästan vädjar på sina bara knän att vi socialdemokrater skall stå fast vid vår energipolitik, även efter ett eventuellt nederlag, för att man med vår hjälp skall kunna få möjlighet att genomföra en förnuftig energipolitik i det här landet. Jag har bara ett råd att ge till Ivar Franzén, och det är att i stället arbeta för en socialdemokratisk seger. Då kan man få den bästa garantin för en förnuftig energipolitik. Ivar Franzén har i en replik av Per-Richard Molén fått besked om vad som kommer att gälla beträffande energipolitiken i en eventuell borgerlig trepartiregering. Han har klart och tydligt slagit fast att avsikten är att utforma ett gemensamt alternativ i den borgerliga regeringen och därefter gå till riksdagen. Detta hade Ivar Franzén inga som helst synpunkter på, och det noterade jag med speciellt intresse. Det betyder att om de svenska medborgarna vill ha en säkerhet och en långsiktighet i energipolitiken, på basis av den folkomröstning som hölls år 1980, så finns det bara ett alternativ för det svenska folket, och det är det socialdemokratiska alternativet. Jag noterar vidare att vi har 95 reservationer fogade till näringsutskottets betänkande om 90-talets energipolitik. En av dem är socialdemokratisk — och jag återkommer till den längre fram. Det återstår då 94 reservationer, och ingen av dessa 94 reservationer är en gemensam borgerlig reservation om energipolitiken i någon av dess delar. Hur skall ni kunna regera, hur skall ni i detta land kunna sköta en vettig energipolitik på den här grunden i en eventuell borgerlig regering? Jag ställer bara frågan rakt ut i luften, eftersom jag knappast lär kunna få något svar på den. Hadar Cars har talat en del om taktik när det gäller energifrågorna, och han har beklagat att det nu läggs fram ett förslag om en förtida avveckling av två reaktorer år 1995 och 1999. Han anser detta vara ett onödigt brott mot Linje 2:s förslag. Bakgrunden skulle helt enkelt vara en taktisk bedömning från socialdemokratins sida. Detta med taktik kan man alltid diskutera, men jag tror att utgångspunkten när det gäller detta förslag ändå är den oro som människor kände och fortfarande känner här i Sverige efter Tjernobylolyckan och de risker som man trots allt aldrig kan bortse ifrån när det gäller kärnkraften. Man kan kalla detta för taktik, men man kan också kalla det för hänsynstagande till många enskilda människors oro. Det är kanske en något tråkig kompromiss, men det är i alla fall ett försök att samla nationen kring en politik som kan skänka trygghet och som förenar olika intressen. Taktik i detta sammanhang, Hadar Cars, hade det varit fråga om ifall vi socialdemokrater avstått från att lägga fram en energipolitisk proposition i vår och sagt till svenska folket att vi skulle komma med vårt energipolitiska förslag efter höstens val. Då hade ju hela den borgerliga oenigheten när det gäller energipolitiken spelats upp till hundra procent inför valrörelsen. Nu kan ni dölja er litet grand bakom det beslut som kommer att fattas här i riksdagen, kanske redan i dag. Det gör att den energipolitiska oenigheten inte blir fullt lika påtaglig för väljarna, i varje fall inte inledningsvis. Den socialdemokratiska s.k. taktiken i energifrågan kommer till att börja med att frälsa er från en hel del besvärligheter inför väljarna i höstens val. Men det borde ändå vara uppenbart för alla svenska medborgare att svårigheterna mycket snart kommer att torna upp sig i energipolitiken igen om de borgerliga skulle vinna höstens val. Det skulle bli på samma sätt som det blev efter år 1976. Jag tror att det svenska folket inte så lätt glömmer bort de här sakerna. Det hade naturligtvis varit lockande från taktisk synpunkt för den socialdemokratiska regeringen att dröja med att lägga fram sitt energipolitiska förslag, men man har valt att inte göra det, och detta av två skäl. Det ena är att partiet har ställt ut ett löfte om att ett förslag om en tidigareläggning av avveckling av två kärnkraftverk skall läggas fram i vår. Det andra skälet är att vi under alla omständigheter är inriktade på att vinna höstens val, och i det läget blir frågan om splittringen i en eventuell borgerlig regering rent hypotetisk. Fru talman! Det grundläggande i näringsutskottets betänkande nr 40 kan sägas vara att utskottsmajoriteten stödjer regeringens förslag om en tidigarelagd början av kärnkraftsavvecklingen. 1981 års energikommitté, där jag för övrigt satt med, föreslog på sin tid att avvecklingsperioden skulle vara tio år. Den skulle inledas år 2000, för att i enlighet med resultatet av folkomröstningen vara avslutad år 2010. Regeringens förslag innebär att två kärnkraftsreaktorer skall avvecklas redan 1995 resp. 1996. Det här är egentligen en ganska ringa förändring i förhållande till riksdagens tidigare beslut.

Detta innebär givetvis vissa samhälls ekonomiska kostnader. Regeringsförslaget, som har tillstyrkts av utskotts Prot. 1987/88:135 majoriteten, bör emellertid ses mot bakgrund av den önskan som socialde 70 juni 1988 mokratin alltid har haft när det gäller energipolitiken, nämligen att samla nationen bakom ett alterntiv som kan leda framåt. Det har dessutom i själva verket visat sig vara det enda alternativet, eftersom borgerligheten är så oerhört splittrad i denna fråga. Denna tidigareläggning är också en markering av att statsmakterna avser att följa den i folkomröstningen uttalade meningen när det gäller avveckling av kärnkraften. Detta har ju som bekant betvivlats på vissa håll. Näringsutskottet tillstyrker att en reaktor i Barsebäck och en i Ringhals tas ur drift i mitten av 1990-talet. Vilka två reaktorer det blir och vilken ordningsföljden skall vara mellan dem anser utskottet att regeringen skall förelägga riksdagen förslag om i samband med övriga s.k. kontrollstationsredovisningar år 1990. På många håll finns det en oro för att den fem år tidigarelagda avvecklingen av två reaktorer skulle kunna innebära starkt höjda energipriser och risk för utslagningar inom den elintensiva industrin. Per-Richard Molén var inne på detta i sitt inledande anförande, och han målade ut bilden i starka färger. Som Per-Richard Molén känner till har vi diskuterat det här mycket noga i näringsutskottet. Vi har haft utfrågningar kring dessa frågor vid flera tillfällen, eftersom vi anser dem vara viktiga. Om vi skall vara ärliga, Per-Richard Molén, kan vi ändå konstatera att det är fråga om att 6-7 90 av elförsörjningen skulle kopplas bort 1995-1996. Det är helt klart att denna inledande del av kärnkraftsavvecklingen sedd för sig knappast kan innebära några större problem, varken prismässigt eller ur sysselsättningssynpunkt, om inte speciella omständigheter stöter till och : förutsatt att nya elproduktionsanläggningar kommer att byggas. När vi diskuterar energipolitiken inför 1990-talet måste vi också ta hänsyn till att i bakgrunden skymtar den totala avvecklingen av kärnkraften som ett resultat av folkomröstningen. Det kostar naturligtvis betydligt mer om kärnkraftsreaktorerna har en längre livslängd än de antagna 25 åren. Detta vet vi ännu inte så mycket om. Olika diskussioner har förts. Det är emellertid möjligt att reaktorerna håller längre, och då kostar det naturligtvis en del pengar. Man måste dock ha respekt för folkviljan i dessa sammanhang. Under alla omständigheter har utskottet mycket starkt markerat, i samband med den kontrollstation som regeringen har lagt in år 1990, att det konkret måste visas hur eltillförseln skall vara löst i mitten på 1990-talet, så att ingen elbrist uppstår vid den tidpunkten. Det är som sagt en klar markering från utskottets sida. Priset på el för vissa sektorer inom industrin, som har svårt att bära avsevärt högre energikostnader, är också en mycket viktig fråga. Det gäller här den samlade effekten av den nya och dyrare elproduktionen som skall ersätta de här två reaktorerna och det höjda avkastningskravet på Vattenfall —- Vattenfall är ju prisledare på marknaden. Näringsutskottet har i sitt betänkande understrukit det ansvar som statsmakterna har för att den elintensiva industrins internationella konkurrenskraft inte försvagas på grund av större höjningar av elpriserna. Detta gäller t.ex. skogsindustrin, järnoch stålverken samt den kemiska industrin. Förutom den stora elförbrukningen är det gemensamt för dessa industrier att 45 de har sin tyngdpunkt förlagd inom sysselsättningssvaga regioner i vårt land — Bergslagen och Norrland. Den elintensiva industrin sysselsätter ca 100 000 personer. I Bergslagen och i norra Sverige svarar den för uppemot 40 96 av industrisysselsättningen. Det är helt klart att detta är en utomordentligt viktig industri, och den skall vi slå vakt om. Jag tror inte att det finns några delade meningar på den punkten, varken inom näringsutskottet eller mellan näringsutskottet och regeringen. Vi har emellertid ändå velat markera vikten av detta i vårt betänkande. Med den höjning av elpriserna som nu successivt kommer att ske fram till år 2010 måste med all sannolikhet särskilda åtgärder vidtas för att man skall kunna skydda dessa industrier. Det innebär exempelvis att de förhöjda avkastningskraven på Vattenfall får komma i andra hand. Det har vi också sagt i vårt betänkande. Två andra problem i samband med avvecklingen av kärnkraften är effekterna på sysselsättningen vid kärnkraftverksorterna och behovet av att slå vakt om den tekniska kompetens som finns vid kärnkraftverken och i de centrala kärnkraftsorganen. Utskottet anser att båda dessa frågor bör behandlas av en arbetsgrupp med representanter för berörda parter, i stället för av en informationsgrupp. Utskottet välkomnar regeringens planer på att låta utreda frågan om beskattning av sådana vinster i äldre vattenkraftverk som kan uppkomma på grund av elprishöjningar förorsakade av omställningar i energisystemet. Ett särskilt problem är att vissa äldre vattenkraftverks värdestegring delvis redan har tagits ut i samband med ägarskiften under senare år. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning bör detta dock ej påverka den skatt som skall betalas. Det talar för att skatten bör beräknas med utgångspunkt från det år kärnkraftverket togs i drift. Det här tycker naturligtvis inte moderater och folkpartister om. De har också reserverat sig. Således anser de att dessa vinster skall tillfalla ägarna eftersom de har uppkommit i en speciell situation. Det anser inte utskottsmajoriteten. Fru talman! I den energipolitiska debatten finns en tendens till önsketänkande, som tar sig uttryck i en vilja att avveckla kärnkraften. Man säger emellertid nej till alla realistiska ersättningsalternativ. Det gäller särskilt sådana energislag som man kan få till rimliga kostnader. Vindkraft, solenergi och inhemska energikällor i all ära — de kan användas i viss utsträckning. Riksdagen måste emellertid också kunna samla sig bakom konkreta och kostnadseffektiva alternativ när det gäller att ersätta kärnkraften. De alternativ jag räknade upp inledningsvis motsvarar inte alltid dessa krav. Det hela blir naturligtvis inte lättare av att alla energislag innebär miljöstörningar, även om mycket kan förbättras genom effektivare reningsåtgärder. Dessa val är svåra, men de måste göras. Det hedrar exempelvis folkpartiet att det inte är lika opportunistiskt som moderata samlingspartiet och centerpartiet, och inte helt utesluter kol i det svenska energisystemet. Det gäller naturligtvis ett högrenat kol. Jag var i Israel för en vecka sedan och studerade en del energipolitiska innovationer. Israel är ett soldränkt land. Vart och vartannat hus har mängder av solfångare på taken. Det såg ju mycket bra och imponerande ut. Vi frågade emellertid den israeliske energiministern hur mycket solvärmen = Prot. 1987/88:135 står för i den totala energibalansen i landet. 3 26, var hans svar. Detta visar 7 juni 1988 att det inte var så lätt, inte ens med vad vi betraktar som självklara alternativa energikällor. I stället tyder detta på att vi fortfarande behöver många av de konventionella energikällorna för att kunna tillgodose det stora energibehov som ett modernt samhälle har, låt vara att vi på punkt efter punkt måste skärpa miljökraven på anläggningarna. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom vad som har anförts i propositionen om bränsleförsörjningen. Naturgasintroduktionen skall alltså ske på kommersiella villkor. Strävandena att reducera oljeanvändningen skall fortsätta. Kolanvändning avvisas inte kategoriskt, men kolet skall använda restriktivt. Användningen av inhemska bränslen skall på sikt öka. Detta är naturligtvis svepande formuleringar. Vi har utvecklat dem ytterligare i betänkandet. Svårigheterna kommer när det hela skall omsättas i konkreta projekt. Då uppstår diskussionerna och ifrågasättandet. Detta får riksdagen ytterligare tillfällen att ta ställning till — nästa gång blir i samband med kärnkraftsavvecklingens kontrollstation år 1990. Det är en viktig tidpunkt inför den fortsatta energipolitiken. Viss el kan alltså ersättas med bränsle. Det gäller framför allt på uppvärmningssidan. Energisparandet och hushållningen måste naturligtvis fortsätta. Det är i det sammanhanget som utskottet med anledning av en socialdemokratisk motion föreslår att riksdagen skall uttala sig för att regeringen överväger olika möjligheter att få till stånd lämpliga informationsoch utbildningsinsatser, så att eloch energibesparingar inom fastighetssektorn kan stimuleras ytterligare. När det sedan gäller nya produktionsanläggningar för el konstaterar utskottet att de outbyggda huvudälvarna inte skall byggas ut. Utskottet betonar däremot, i likhet med propositionen, vikten av att ekonomiskt rimliga projekt inom kraftvärmeområdet realiseras. Utskottet säger att bästa möjliga miljöteknik skall användas i de demonstrationsanläggningar avseende kolkraftverk som byggs för enbart produktion av el. Utskottet tar dock inte nu ställning till om några sådana anläggningar skall byggas. Den frågan blir sannolikt aktuell år 1990. Vattenfall får emellertid sina 50 milj.kr. för utvärdering av miljövänlig elproduktionsteknik på kolområdet. Skärpta krav för utnyttjande av direktverkande elvärme har aviserats i propositionen. Detta ställer sig både näringsutskottet och bostadsutskottet bakom. En sådan åtgärd är logisk när vi nu stegvis måste anpassa oss till den kommande kärnkraftsavvecklingen och högre elpriser. De som bor i eluppvärmda hus har under lång tid haft låga värmekostnader jämfört med dem som har olja och fjärrvärme, men nu är det troligt att situationen gradvis förändras, och många kommer på sikt att lämna eluppvärmningen därför att andra alternativ blir billigare. I normalfallet bör den enskilde villaägaren självt kunna klara denna omställning, men i en del fall kan det uppstå problem. Utskottet anser att regeringen bör följa utvecklingen på detta område och eventuellt överväga stöd till omställningen, särskilt i de fall då kommunen inte kan erbjuda några alternativ och där villaägarens ekonomi är a svag. Fru talman! Till sist några ord om prispolitiken på elmarknaden i allmänhet. Jag bortser i detta sammanhang från elpriserna för den elintensiva industrin, där utskottet har gjort särskilda markeringar. Utskottet säger att prissättningsprinciperna för elström bör underordnas andra samhällsmål. Detta betyder bl.a. att det myckna talet om att prissättningen på el skall baseras på långsiktig marginalkostnad — dvs. kostnaden för den sist byggda anläggningen — bör dämpas. Viktigare är en rimlig elprisutveckling som inte äventyrar övergripande samhällsmål och en lugn omställning för elkonsumenterna. Fru talman! Jag har ägnat de olika reservationerna till utskottsbetänkandet om energipolitiken på 1990-talet ganska liten uppmärksamhet i mitt anförande. Detta skall inte uppfattas som att jag velat visa sidvördnad. Faktum är dock att det inte existerar något samlat alternativ till den socialdemokratiska energipolitiken. Splittringen inom borgerligheten är total i denna fråga. Därför har det förefallit mig mera fruktbart att söka fördjupa diskussionen kring utskottsbetänkandet och ägna mindre tid åt de många olikartade reservationer som avgivits i anslutning till betänkande 40. På en punkt föreligger en socialdemokratisk reservation. Reservationen avser frågan om fortsatt borrning efter djupgas i Siljansringen. Vi socialdemokrater anser inte att riksdagen bör ta något initiativ i denna fråga. Det bör ankomma på intressenterna att överväga olika finansieringssätt om de vill fortsätta detta högriskprojekt. Vi vänder oss bestämt mot finansiering genom kommanditbolag. Man bör motarbeta den skatteplanering som en sådan finansiering möjliggör. Om detta står emellertid ingenting i utskottsbetänkandet. Det är inte minst förvånande att vpk går samman med de borgerliga partierna på denna punkt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 54 och i övrigt bifall till näringsutskottets hemställan.

Fru talman! Man brukar säga att anfall är bästa försvar. Det är väl därför som Lennart Pettersson under alla energipolitiska debatter talar om den borgerliga splittringen och på detta sätt vill försöka dölja den splittring som finns inom det socialdemokratiska partiet. Fru talman! Jag håller i min hand ett uttalande som LO gjorde i anslutning till att regeringen framlade energipropositionen. I uttalandet står: ”Enligt LOs bedömning saknas i dagens proposition från regeringen nödvändigt underlag för en omprövning av detta beslut.” Splittringen i det socialdemokratiska partiet kom också fram under den offentliga utfrågning som näringsutskottet arrangerade. Då var de fackliga organisationerna tydligt bekymrade över de förslag som regeringen framlagt. Detta förhållande har lett till den uppfordrande formulering som näringsutskottets majoritet har skrivit angående kontrollstationen. Utskottet har konstaterat att de 25 år som tidigare har ansetts vara den tekniska livslängden för anläggningarna nu enbart är en avskrivningstid, och att reaktorerna bedöms ha en livslängd på 40 år, minst. Detta är en tydlig markering av de olika uppfattningar som föreligger. Det har ställts ökade krav i fråga om den elintensiva industrin. Möjligheterna för den socialdemokratiska regeringen att själv fatta beslut Prot. 1987/88:135 om när de två reaktorerna skall avvecklas har undanröjts — regeringen måste 7 juni 1988 gå till riksdagen och begära beslut. Detta är klara bevis för att splittringen är minst lika stor inom det socialdemokratiska partiet som inom borgerligheten. Fru talman! Något som förvånar mig är att Lennart Pettersson inte kommenterade det beslut som vi fattade för några timmar sedan, nämligen att vi skall fastställa ett tak för koldioxidutsläppen. Detta måste väl, fru talman, ändå innebära en revolutionerande förändring i fråga om socialdemokraternas syn på alternativen. Vilka är alternativen för 1990-talet? Vindkraften var ju ingenting. Biobränsle var ingenting. Solenergin i all ära, men den var inte heller någonting. Vad är det då som skall kunna utgöra ersättning för de kärnkraftsreaktorer som skall avvecklas under 1990-talet? Det är ingen katastrof att avveckla två reaktorer, säger Lennart Pettersson. De motsvarar bara 6 96 av elproduktionen. Eftersom elanvändningen samtidigt ökar med 4-5 26 om året innebär detta att vi avvecklar en ganska betydande del av energiproduktionen.

Fru talman! Lennart Pettersson angav som ett motiv den oro som människor känner. Jag undrar om Lennart Pettersson verkligen tror att de som är oroade på grund av kärnkraften nu verkligen känner någon stor lättnad inför ett beslut som innebär att två reaktorer skall avvecklas och de andra tio drivas på en högre produktionsnivå. Jag tror inte att detta på något påtagligt sätt minskar deras oro.

Fru talman! Det finns i den här kammaren flera olika sätt att se på energipolitiken. Låt oss konstatera att inget av dem har stöd av en majoritet. Alla är minoritetsståndpunkter. Tre av dem är igenkännbara, och de partier och ledamöter som står bakom dem står fast vid sina en gång intagna ståndpunkter. Man kan beklaga dem eller lyckönska dem för deras ståndaktighet, men deras synsätt är i varje fall klart igenkännbara. Vi har nu också fått en fjärde linje, som har tillkommit genom att socialdemokraterna halkat iväg i riktning mot centern och vänsterpartiet kommunisterna. Visst får socialdemokraterna, om de så önskar, byta fot, även när det sker av valtaktiska skäl, men jag ser ingen anledning att bli upprörd över att vi från folkpartiets sida påtalar era lappkast. Fru talman! Lennart Pettersson talade om att socialdemokraternas strävan skulle vara att samla nationen. Jag tror att nationen i energifrågan i dag står mera splittrad än någonsin. Det går en spricka också rakt igenom det socialdemokratiska partiet. Lennart Pettersson har själv varit med om att rätta och ändra i regeringens proposition. Något måste väl det ha berott på. Man är nu mera frågande inför de många momenten och turerna i 2” energipolitiken än tidigare, och jag tror att det som vi nu skall fatta beslut om lämnar många som verkar inom och ansvarar för kraftoch värmeproduktionen mera desillusionerade och olustiga än vad de tidigare har varit.

Fru talman! Lennart Pettersson tycks sakna all självkritik. Är det inte genant för socialdemokraterna att jag på saklig grund kan betvivla deras trovärdighet? Det är nu ganska precis två år sedan som vi träffade en uppgörelse här i riksdagen. Lennart Pettersson var i högsta grad medverkande iden. Jag levde då fortfarande i den gamla tron — jag har faktiskt haft den — att man relativt väl kan lita på socialdemokraterna när de har gett ett löfte. Jag har aldrig vare sig i min ganska långa kommunala verksamhet eller under mina år i riksdagen varit med om att mitt parti så totalt har svikits på punkt efter punkt. Det är detta som är bakgrunden, Lennart Pettersson, till att jag här i dag gör ett försök, som jag hoppas skall ha åtminstone en viss verkan, att binda er hårdare vid ert löfte. Om detta totala löftesbrott inte hade inträffat, skulle jag inte ha haft någon som helst anledning att här i dag ifrågasätta att ni står för det som ni har sagt. Jag har i mitt inledningsanförande beskrivit den skillnad mellan tal och handling som vi har kunnat konstatera. Det är inget tvivel om att centern har haft starka sympatier för den handlingslinje som miljöoch energiminister Birgitta Dahl har fört fram i tal efter tal. Som tidigare här har sagts har det dock i handling varit fråga om mycket av moderat politik, och det är där som problemet ligger. Frågan är om inte detta starka samband är av betydligt värre art än den situation som man befinner sig i när man skall hantera moderaterna i en regering. Ni utgör tyvärr en majoritet i de väsentliga frågorna, och det är det förhållandet som har präglat den regeringsperiod under vilken ni erbjöd er att hjälpa oss att genomföra vår politik, eftersom ni stod nära den. Men vad har resultatet blivit? Jo, i mångt och mycket en samverkan mellan moderater och socialdemokrater. Det är det som gör mig både upprörd och besviken. Det hela blir inte bättre av att Lennart Pettersson här talar om att denna icke-politik t.o.m. skulle ha drivits till fulländning över det förestående valet genom att man skulle avstå från att göra någonting alls. Jag ifrågasätter nästan om det finns ett enda uns av ansvar och handlingskraft hos en sådan politiker.

Fru talman! Lennart Pettersson säger att det finns bara ett alternativ i energipolitiken, det socialdemokratiska. Då måste man fråga sig vilket alternativ detta är. Är det det alternativ som regeringen i rätt många år har bekänt sig till?

Tunga socialdemokrater i näringsutskottet har inte den uppfattning som regeringen framför. Under sådana förhållanden skulle ni inte ha förenat er med moderaterna, vilket Per Prot. 1987/88:135 Richard Molén nu gång på gång har uttalat sin glädje över, och knäppt er — 7 juni 1988 egen miljöoch energiminister på näsan — för det är vad det handlar om. Vilken linje är det då som gäller? Låt mig påminna om — även om det litet grand bär mig emot — att det i januari 1986, före Tjernobylolyckan, väcktes en stor och tung socialdemokratisk motion i energifrågan, med Nils Erik Wååg — som nu sitter här i kammaren — som första namn. I motionen i frågasattes om man inte skulle ompröva folkomröstningen och börja tänka på att använda kärnkraften i ett litet längre perspektiv. Några månader senare inträffade Tjernobylolyckan, och då sopades dessa propåer under mattan.

Då har jag svårt att se vad jag skall lita på. Frågan om elintensiv industri har vi många gånger haft uppe till debatt. Kärnkraftsproduktionen har trefaldigats efter folkomröstningen, trots att vi har halverat vår stålindustri och lagt ner vår varvsindustri. Det är inte på grund av brist på energi som det inträffar kriser inom industrin, utan det har andra och mera djupgående orsaker. Det vore en gärd av ärlighet om Lennart Pettersson upphörde med att driva debatten på det sätt som han gör.

Fru talman! På en punkt tycker jag att Oswald Söderqvist och jag kan ena oss: LO:s andre ordförande heter Rune Molin. Oswald Söderqvist frågade: Vilket är det socialdemokratiska alternativet i energipolitiken? Jag uppfattade hans fråga nästan som en retorisk sådan. Men för ordningens skull skall jag ge ett svar: Läs energipropositionen och näringsutskottets betänkande! Där kan man läsa om det socialdemokratiska alternativet i energipolitiken under 1990-talet. Så till diskussionen om splittringen inom borgerligheten resp. inom socialdemokratin när det gäller energifrågorna, Per-Richard Molén! Ja, visst har vi inom socialdemokratin olika synpunkter när vi diskuterar energifrågorna. Men det är skillnad på proportionerna. Någon har sagt att splittringen inom vår rörelse skiljer sig med ljusår från splittringen inom borgerligheten. Dessutom: Vi har förmåga att samla oss till ett gemensamt beslut när vi väl har slutfört en diskussion. Men hur är det med er förmåga i det sammanhanget? Jag kommer ihåg hur det var under åren 1976-1982, en period som kännetecknades av enda kiv om energipolitiken. Det var exempelvis då två energikriser. Således är ni både splittrade och oförmögna att samla er till beslut. Vi har aldrig dolt att vi inom vår stora rörelse kontinuerligt för en diskussion i energifrågorna. Men vi kan också, som sagt, samla oss till ett beslut, och det är viktigt. Jag tror att svenska folket uppskattar att vi kan göra det. Varför vädjade Ivar Franzén från denna talarstol om att vi skulle hjälpa en eventuell borgerlig regering när det gäller att genomföra en vettig energipoli tik? Det är väl ett uttryck för den enorma splittring som finns inom 51 borgerligheten. Sedan till detta med ett tak för koldioxidutsläppen. Det här utgör inte något argument för ett avskaffande av kärnkraften — i varje fall inte i de former som vi i det svenska parlamentet diskuterar. Det skulle ju exempelvis betyda att moderaterna helt har bytt fot, att man nu avser att bygga nya kärnkraftverk. Men beträffande koldioxiden är det ju det långsiktiga perspektivet som är problemet. Problemet är alltså inte om reaktorerna går till 2010 eller 2020. Vad Per-Richard Molén just nu argumenterar för är helt enkelt att moderaterna är ute efter att bygga nya kärnkraftverk. Såvitt jag förstår är det en ny moderat politik. Till slut några ord, fru talman, till Hadar Cars. Jag tror att människorna i bl.a. Norrland inte skall behöva känna oro för den elintensiva industrins konkurrenskraft, eftersom både regeringen och näringsutskottets majoritet har lämnat mycket goda garantier.

Fru talman! Det finns inte någon anledning att ytterligare kommentera splittringen inom borgerligheten. Både jag och Ivar Franzén har ju konstaterat att även vi inom borgerligheten kommer att ha en gemensam syn på energipolitiken den dagen en borgerlig regering är ett faktum. Riksdagen har i dag fattat beslut om ett tak för koldioxiden. Naturligtvis får detta omedelbara konsekvenser. I realiteten är det ingen idé att anslå 50 milj.kr. till en förstudie av förhållandena i Oxelösund. Varje investering eller anslag i det avseendet leder ju till en ökad förbränning av kol, och det är ett av de absolut sämsta alternativen. Men vilka är då socialdemokraternas alternativ till kärnkraften fram till 2010, mot bakgrund av det riksdagsbeslut om koldioxiden som grundas på moderaternas förslag?

Och vad meddelar Lennart Pettersson alla andra företag — SCA, Stora Kopparberg etc. — som t.ex. funderar på att köpa tidningspappersbruk inom EG i stället för att bygga upp industrier och skapa sysselsättning i Sverige? Här har vi exempel på socialdemokratisk näringspolitik i dess prydno! Beträffande Ringhals och Barsebäck är det intressant att notera att det egentligen inte är själva riskerna som har varit avgörande för valet av anläggning utan ägarförhållanden, sysselsättningssituation etc. Jag förmodar att det beror på att statens kärnskraftsinspektion, och då inte minst generaldirektören där, klart har konstaterat att de här reaktorerna är väl så säkra som andra.

Fru talman! Jag konstaterar att Lennart Pettersson inte ens försöker försvara sitt svek. Men det är kanske enklast och bäst så, eftersom hans svek inte är försvarbart. Även om Lennart Pettersson tycker att man kan kosta på sig att lura centern, kan det vara värt att tänka en bit längre. Men för det första kan det — Prot. 1987/88:135 ju behövas majoriteter också i fortsättningen, och då finns det ett bord med 7 juni 1988 rester som inte är det bästa att sätta sig vid. Även om det inte finns något som helst utrymme för samverkan annat än i enskilda sakfrågor, kan denna samverkan vara av värde i en demokrati som Sverige. För det andra blir väljarna lurade på motsvarande sätt. Jag skulle tro att också socialdemokraterna har en viss respekt för väljarna — märkligt vore det ju annars. Det är helt klart att det är en mycket stor skillnad mellan å ena sidan vad socialdemokraterna sade före förra valet om sin energipolitik och de löften som då gavs och å andra sidan det som verkligen har genomförts. I den mån det går att medverka till att sprida ett visst ljus i det sammanhanget, kommer man självfallet att göra det inför kommande val. Det är angeläget att väljarna får klart för sig i första hand vad som är handling och i andra hand vad som är fagert tal. Ett konkret bevis för socialdemokraternas bedrägeri är det som har hänt ute i de kommuner som satsat främst på biobränsle, helt i enlighet med riksdagens beslut. Dessa kommuner har till följd av de mycket snabbt sjunkande oljepriserna försatts i en svår ekonomisk situation, som har kommit att bli en belastning för invånarna i berörda kommuner. Mot den bakgrunden beslutade Svenska kommunförbundets styrelse enhälligt att dessa förluster borde bäras solidariskt av alla, genom bidrag från staten. Framställning gjordes till regeringen. Men det viktigaste är att man ser till att det blir balans på energimarknaden. I det fallet är det dock bara centern och vpk som tar ett ansvar. Det är bara att läsa reservation 60. : Inte ens socialdemokraterna kan alltså i längden — trots deras organisation — behålla sin trovärdighet inom energipolitiken, om de gång på gång låter det skilja så mycket mellan tal och handling.
Fru talman! Jo, jag har läst alla propositioner och utskottsbetänkanden i energifrågorna under alla år jag har varit i riksdagen, så Lennart Petterssons påpekande var ganska onödigt. Det är just därför som jag debatterar som jag gör. Det som nu är tydligt och klart är att det råder — oavsett vad man tycker om splittringen på den borgerliga sidan, som är fullt klarlagd — en osäkerhet om vart socialdemokratin som parti kommer att dra i väg när det gäller energipolitiken. Det beror på vilken falang inom socialdemokratin som får övervikten. Om inte Tjernobylolyckan hänt i april 1986 hade det inte lagts fram något förslag om en avveckling av reaktorer 1995. Snarare hade de propåer genomförts som framfördes i en motion år 1986, som jag talade om. Nils Erik Wååg påpekade att han inte var med om den, och det tror jag på, men där fanns andra tunga socialdemokratiska namn. Då var grupper inom LO och andra områden lierade med industrikapitalet, som ville driva igenom denna linje. Så länge som inte ens ett så enkelt förslag som det som framförs i denna proposition kan godkännas av socialdemokratins egna företrädare i näringsutskottet utan att de skall pilla på det, blir man skeptisk. Det är inte alls något 53 märkvärdigt med detta, utan det ligger i sakens natur, när man läser propositioner och utskottsbetänkanden, Lennart Pettersson. Det är just därför jag säger det jag säger. Jag vill också göra en kort kommentar till den reservation som socialdemokraterna har varit tvungna att avge mot utskottsmajoriteten beträffande djupgasprojektet i Siljan. Det är ett mycket intressant projekt, som är oerhört uppmärksammat internationellt sett, och det vore ett gruvligt fel om inte den svenska regeringen och riksdagen hade kunnat hjälpa till att genomföra det. Nu har regeringen sagt nej, och när det då öppnas en möjlighet att genomföra det mycket viktiga projektet, som fortfarande är högintressant, är det rimligt att man ställer sig bakom ett sådant krav. Det är inte något särskilt märkvärdigt med det heller — det gäller ett försumbart belopp i de stora energisammanhangen.
Fru talman! Oswald Söderqvist frågade om det hade kommit några förslag om tidigare avveckling av två reaktorer 1995/96 ifall Tjernobylolyckan inte hade hänt. Svaret är med all sannolikhet nej — då hade socialdemokratin troligtvis hållit fast vid 1981 års energikommitté, som innebar en tioårig avvecklingsperiod med start år 2000. Detta är dock bara en spekulation från min sida. När det gäller Siljansringen råder det delade meningar om huruvida detta högriskprojekt skall fortsätta eller inte. Vad som gör mig besviken är att vpk har ställt sig bakom en skrivning där man inte tar avstånd från den skatteplanering som kan bedrivas genom kommanditbolag i anslutning till projektet. Det står ingenting om det i majoritetsskrivningen. Fru talman! Jag måste säga några ord till Ivar Franzén också, men repliktiden tre minuter gör att jag inte kan svara fullt ut på hans frågor. Självfallet ligger den socialdemokratiska energipolitiken fast både före och efter valet. Problemet för centerpartiet är snarare Ivar Franzéns eventuella regeringskolleger. Per-Richard Molén har fört fram kravet att regeringen först skall bestämma energipolitiken och sedan gå till riksdagen. Klara ut det först, Ivar Franzén! Beträffande svek eller inte svek i form av en riksdagsuppgörelse för två år sedan vill jag säga att det inte är riksdagen som sköter den praktiska energipolitiken. Om Ivar Franzén är missnöjd med ministerns tolkning av dessa skrivningar kan han vända sig till energiministern, som nu är här. Jag för alltså bollen vidare. Fru talman! Jag har inte fått svar av Per-Richard Molén om vad han har sagt rörande innebörden av beslutet om ett tak för koldioxiden. Betyder den tolkning som moderaterna gör att ni är inne på att bygga nya kärnkraftverk? Det är det långsiktiga perspektivet som är oroande. Ge ett svar på frågan, Per-Richard Molén, så kan vi diskutera vidare i energipolitiken! Jag antar att även centern och folkpartiet vill ha ett ord med i laget i så fall. När det gäller de garantier som den elintensiva industrin har fått både i propositionen och i utskottsbetänkandet är jag bara orolig för att garantierna möjligen är för häftiga och att det inte ens blir någon strukturomvandling. Jag tror inte att Stora Kopparberg skulle vilja investera i pappersmaskiner i EG. Elpriserna är sannolikt högre där, så Sverige kan hävda sig väl i den Prot. 1987/88:135 konkurrensen. Det var nog mera ett skrämskott i EG-frågan som Per 7 juni 1988 Richard Molén har tagit åt sig alltför mycket av. RNE Energipolitik inför a : S 7 så ä 1990-talet